Fru talman! Hans Rothenberg har frågat mig vilka insatser jag avser att vidta för att undvika masskonkurser inom restaurang och besöksnäringen. Svar på interpellationer Fru talman! Det är ett mycket tufft läge som många företag och arbetstagare inom restaurang och besöksnäringen befinner sig i på grund av coronapandemin. Regeringen och jag som näringsminister har en dialog med besöksnäringen och är väl insatta i näringens situation. Exempel på de stödåtgärder som regeringen tagit fram under pandemin är omställningsstöd, omsättningsstöd för enskilda näringsidkare, korttidspermittering, kreditgarantier som Företagsakuten, lättnader i a-kassan för företagare samt tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Just nu befinner vi oss i en tredje våg av smittspridning, samtidigt som läget är allvarligt på arbetsmarknaden och för företagen. Regeringen har därför föreslagit att flera stöd förlängs juni ut, och regeringen har även föreslagit att det sedan tidigare presenterade nedstängningsstödet ska kompletteras med ersättning för lönekostnader för att undvika uppsägningar vid en eventuell nedstängning. Omställningsstödet för hösten och vintern har gått att söka från den 25 februari 2021, och Skatteverket bedömer att handläggningstiderna är mycket korta. Även Tillväxtverket gör ansträngningar för att skynda på handläggningen av korttidsstödet. Parallellt med detta beviljas retroaktiva anstånd med inbetalning av skatt. Sedan den 5 februari 2021 har 11,7 miljarder kronor beviljats i detta likviditetsstöd. Fru talman! Med detta sagt följer regeringen hela tiden utvecklingen och ser löpande över behovet av erforderliga åtgärder.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Under den här pandemin har restaurang och besöksnäringen tagit mer stryk än flertalet andra branscher. Många av dessa företag har ägare som satsat all sin privata ekonomi på att driva upp sina verksamheter. När effekterna av pandemin blir alltmer kritiska är det inte bara företagens existens som står på spel utan även bolagens ägares privatekonomi, när det inte finns mer av egna pengar att sätta in i verksamheten. I slutändan kan det bli fråga om dubbla konkurser, dels bolagens, dels ägarnas personliga dito. För att hantera konsekvenserna av detta har regeringen ett uppenbart ansvar. Likviditetsproblemen inom framför allt restaurangbranschen är akuta. Samtidigt finns det en rejäl tröghet och saktfärdighet i hanteringen av de utlovade stöden. Om detta vittnar många. Utbetalningar dröjer anmärkningsvärt länge, och i värsta fall kommer det inte att finnas någon kvar att betala ut till ifall tempot inte snabbas upp avsevärt. För detta har regeringen ett uppenbart ansvar. Fru talman! Många restaurangägare vittnar om att det blivit svårare att få tillgång till omställningsstöden under den andra omgången, varför man efterlyser snabbare och smidigare system. Att restaurangerna därtill tvingats stänga vid en tidpunkt då många gäster vanligtvis brukar anlända gör tillvaron än mer prekär. Risken är överhängande att konkurserna likt coronaviruset kommer att sprida sig okontrollerat. Därför har jag ställt frågan till näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att undvika masskonkurser inom restaurang och besöksnäringen. Jag noterade inte något tydligt svar från ministern här. Ingen kan förklara vilken nytta den tidiga stängningen av restauranger gör för att hindra coronaviruset. Däremot är det ett tydligt näringsförbud efter klockan 20. Alla kan se de uppenbara negativa konsekvenserna: företag som går på knäna och människor som förlorar sina arbeten. Om kvällsöppna restauranger utgör det stora problemet hade ju coronasmittan varit radikalt mindre utbredd nu, vilket den inte är. För detta bär regeringen det fulla ansvaret. Gör om och gör bättre! Vi har sett en parad av beslut som inte löser problemen utan snarare skapar nya, felbeslut som muterar i en allt högre takt som inte ens coronaviruset kan matcha. När krogen stänger klockan 20 flyttar festen vidare till andra ställen där kontrollen är obefintlig och smittspridningen okontrollerad. För detta, vill jag säga, bär regeringen också det fulla ansvaret. Uppskov med skatten i all ära, men det bygger en skatteskuld för framtiden som förr eller senare ska betalas - en skuldbörda som blir omöjlig att hantera när man inte får möjlighet att tjäna sina egna pengar. Stöd i all ära, men det restaurangerna vill helst av allt är att kunna tjäna sina egna pengar och bidra till en säkrare hantering av smittspridningen. Detta är de i dag förhindrade att göra. Därför bör regeringen göra om och göra rätt. Frågan är vilka grunder som regeringen har för att fatta beslut om stängning av en viss näringsverksamhet klockan 20. Folkhälsomyndigheten säger inte alls att det är en effektiv lösning, tvärtom. Enligt de självrapporterade data som Folkhälsomyndigheten redovisar från den 11 mars är de huvudsakliga smittspridningsplatserna familj, partner och sambo, arbetsplats och privata träffar samt vårdsituationer. Det är inte restauranger. Varför utsätta restauranger för detta? Och återigen: Vad gör regeringen för att förhindra framtida konkurser i restaurangnäringen?

Fru talman! Tack, Hans Rothenberg, för en högst aktuell interpellation! Vi är ett antal moderata riksdagsledamöter som har lyft de här frågeställningarna med statsrådet de senaste månaderna. Detta är min tredje debatt i samma ämne med näringsministern sedan årsskiftet, fru talman. Varför envisas vi med att stjäla ministerns tid när det gäller detta ämne? Jo, för att det här är en fråga som är konkret och på djupet berör väldigt många människor i vår närhet. Både Hans Rothenberg och jag kommer från Göteborg, som är en stad med en stor och levande besöksnäring. Eller tillåt mig att rätta mig själv, fru talman: Innan pandemin slog till för drygt ett år sedan hade Göteborg en stor och levande besöksnäring. Nu kämpar den näringen för sin överlevnad, bokstavligt talat. De senaste månaderna har jag träffat en rad krögare och restauranganställda i Göteborg. De har kommit från snabbmatskedjor och kvarterskrogar, från nattklubbar och från restauranger med stjärna i Guide Michelin. Alla beskriver mer eller mindre samma desperata situation. Mellan april 2020 och mars 2021 gick 581 restauranger i Sverige i konkurs av totalt 6 289 konkurser. Nästan var tionde konkurs var alltså en restaurang. Visst, det är många som lyfter upp problemen med utformningen av stödåtgärderna. Men, fru talman, fler och fler krögare lyfter också frågan om hur proportionerliga och underbyggda restriktionerna kring just restauranger egentligen är. Att arbeta på restaurang i dag innebär till stor del att vara välutbildad och duktig på att hantera berusade människor. Fler och fler restauranganställda som jag träffar beskriver en utveckling där restriktionerna nu i stället leder till att man dricker alkohol och umgås utanför restaurangerna. En krögare som jag träffade för två veckor sedan berättade att det börjar bli ett problem på hans restaurang att många gäster vill lämna Systemetkassar i garderoben för att sedan ta med sig dem till hemmafester. Problemet är att kassarna helt enkelt inte får plats i garderoben. Men det här är ju också problematiskt ur ett smittspridningsperspektiv. Det kan väl inte vara bättre att folk ses i trånga lägenheter sent på natten än att de ses på en restaurang med utbildad personal som ser till att människor håller avstånd? Man lyfter ett antal välberättigade frågor: Vad är det med smittspridningen som gör att restauranger måste sluta servera mat och alkohol klockan 20 men tillåts göra det innan? När myndigheter och regering ska förklara orsaken till de restriktionerna blir det i ganska svepande termer. Man pratar om att det är en del av en helhet och att det ska ses som markeringar och normbildning. Det direkta vetenskapliga stödet är mer svårt att finna. Finns det stöd för att smittspridningen ökar efter klockan 20? Finns det stöd för att den allmänna smittspridningen minskar om man begränsar storleken på sällskap till just fyra personer - särskilt som restriktionerna säger att det är åtta personer som gäller på andra ställen än restauranger? Fru talman! Jag förstår att regeringen vill skicka signaler och normera beteenden. Det är i grunden bra och viktigt för att stoppa smittspridningen. Men man kan göra det på olika sätt och utifrån olika parametrar. Därför tycker jag att näringsministern i den här debatten måste svara på om det värt att riskera en hel bransch för att statuera det exemplet. Är det, fru talman, värt att riskera 200 000 människors jobb inom hotell och restaurangbranschen för att statuera exempel? Om inte, vilket är då det vetenskapliga underlaget för alla de restriktioner som restaurangnäringen nu uppbär?
Fru talman! Den här interpellationsdebatten är föranledd av en fråga från Hans Rothenberg om vilka insatser jag avser att vidta för att "undvika masskonkurser inom restaurang och besöksnäringen". Så var frågan formulerad, och den har jag svarat på, nämligen att vi sedan i mars förra året har utformat ett tiotal olika stöd för att mildra effekterna av pandemin på vårt näringsliv. Vi har gjort det, och vi har gjort det i en omfattning som aldrig har setts tidigare därför att vi har varit i en kris som vi aldrig har sett tidigare i modern tid. Det är en bred och djup kris som varar än därför att pandemin fortfarande varar. Vi är fortfarande, och det vill jag påminna ledamöterna om, mitt i den tredje vågen. Vi hoppas naturligtvis alla att den ska ebba ut, men så är inte fallet ännu. Smittspridningen är fortsatt hög. Nu står, fru talman, två moderata riksdagsledamöter i talarstolen och låtsas som att de har lagt fram andra förslag. De låtsas som att de har lagt fram förslag om att restaurangerna ska vara öppna precis som vanligt. David Josefsson säger att restaurang och besöksnäringen i Sverige har en väldigt tuff situation. Det stämmer bra. Den har en väldigt tuff situation. Men det borde inte komma som någon nyhet för ledamoten att detta inte är unikt för Göteborg eller Sverige. Detta är en situation som vi har globalt. Det är en pandemi som härjar. Ända sedan pandemin bröt ut har det varit osäkert hur denna smitta sprider sig med mera. Vi har lärt oss alltmer eftersom detta nu har varat i ett år, men fortfarande finns väldigt många osäkerheter. Likväl vet vi att just när människor umgås med varandra, när man närmar sig varandra och när det är väldigt mycket folk i rörelse ökar också smittspridningen. Det var precis det vi såg i höstas. Det var mot den bakgrunden som regeringen och Folkhälsomyndigheten införde ett antal rekommendationer och restriktioner. Vill vi ha det så? Nej, jag tror att varken ledamöterna, jag, regeringen, restaurangnäringen eller någon annan vill leva så här. Vi skulle vilja leva normalt. Vi skulle vilja kunna umgås med vänner, gå på krogen, gå på en middag - ja, helt enkelt leva vårt liv normalt, men det är inte möjligt som det är nu. Vi måste härda ut de kommande månaderna tills vaccineringen har gått så pass långt att vi kan stävja denna smitta den vägen. Fru talman! Låt mig gå tillbaka till den fråga som Hans Rothenberg har ställt till mig. Hur ska vi undvika masskonkurser inom restaurang och besöksnäringen? Genom att helt enkelt stå tillsammans! Ända sedan i mars förra året har vi infört ett stort antal stödåtgärder med skattebetalarnas pengar just för att mildra effekterna av viruset. Precis som David Josefsson säger har jag fått ett stort antal frågor - både enkla skriftliga frågor och interpellationer - om situationen och masskonkurser. Situationen är så allvarlig att vi ska se upp när det gäller detta, men det är redan så mörkt att man själv inte ska hålla på och svartmåla på ett onödigt sätt. Tittar vi på den faktiska utvecklingen ser vi att de här stödprogrammen fungerar. Under första kvartalet 2021, vilket har inneburit en väldigt tuff situation för besöksnäringen, ser vi att antalet konkurser inom restaurangnäringen minskar jämfört med första kvartalet 2020.

Fru talman! Ja, herr minister, insatser för att begränsa antalet konkurser ska vara träffsäkra. De ska göra nytta, och de ska avhjälpa ett problem som existerar. Att göra insatser som inte avhjälper ett problem utan som snarare begränsar näringsidkares möjligheter att tjäna sina egna pengar och undvika konkurs är inte vad en regering har till uppgift att fatta beslut om. Ministern talar om begränsningar och smittspridning. Jag tror inte att det finns någon som ifrågasätter att coronaviruset har ställt till det rejält. Men då gäller det att göra rätt insatser. Vad finns det för underlag av vetenskaplig, empirisk eller av någon som helst karaktär som säger att smittspridningen hanteras bäst genom att stänga restauranger klockan 20 i stället för klockan 22 eller någon annan tidpunkt? Vi får rapporter från störningsjourer och fastighetsägare om att det är mer störningar i bostäder i dag. Varför blir det så? Det krävs ingen Einstein för att förstå det. Festen flyttar hem. Och det skulle ju inte bli någon hemmafest om folk på ett kontrollerat sätt kunde sitta kvar på restaurangerna, max fyra vid varje bord, med avstånd mellan borden och med utbildad personal som kan hantera personer som kommer för nära varandra. I stället för att göra det ska folk gå hem för tidigt. Då uppstår festen, och den uppstår i miljöer som inte går att kontrollera. Det finns många rapporter från restaurangägare om ett överdrivet fokus på fusk. Vi moderater har sagt: Betala ut stöden först, och kontrollera efteråt! Det är viktigt att göra på det viset och att inte misstänka innan de har fått stöden. Av ungefär 100 000 sökande har 30 fall lett till polisanmälan - 30 fall av 100 000 sökande. Därför borde man ändra förhållningssättet fullkomligt. Utbetalningar släpar i fem månader, Tillväxtverket tar inte hänsyn till efterskottslön, och 60 000 medarbetare är korttidspermitterade. Först den 5 maj kan fastighetsägaren söka hyresstöd från januari, för en hyra som skulle betalats i december. Det är inte lätt att få hyresvärden att gå med på att man ska betala hyran ett halvår senare. Det finns andra exempel på fasta kostnader som inte ingår i omställningsstödet. En restaurang som har gasspis får inte räkna med energikostnaden. Men de som har elspis får göra det. Näringsdepartementet menar att det är Skatteverket som gör en för fyrkantig tolkning, men Skatteverket menar att de följer reglerna. I slutänden är det restaurangägaren som får stå med konsekvenserna av de helt absurda besluten. Omställningsstöden räcker inte på långa vägar, utan man fyller på med privata pengar. Och det största problemet nu för restaurangnäringen är att man klockan 20 inte längre får servera utan ska jaga ut sina gäster. De beslut som regeringen har fattat blir problem även för myndigheter. För det är regeringen, inte oppositionen, som har fattat beslutet om vad som gäller från klockan 20. Kom inte och lek att oppositionen är med på det här! Det är regeringen som äger den frågan, och regeringen måste tala om vilken grund man har för detta. Om man inte gör det måste man tala om hur man ska hantera de konkurser som vi kommer att se på grund av att näringsidkare inte kan bedriva sin verksamhet.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det är, precis som statsrådet säger, en exceptionell situation som Sverige och resten av världen befinner sig i. Att stoppa smittspridningen måste vara prioriterat. Men just för att det måste vara prioriterat är det viktigt att ha bra och genomtänkta underlag för det man gör. Det är uppenbart att regeringen har misslyckats med att hålla nere smittspridningen i Sverige. Utifrån det vi har hört i utfrågningarna i konstitutionsutskottet verkar regeringen dessutom sakna en strategi för sin hantering av pandemin. Fru talman! Att man i början av en kris vidtar åtgärder som det kan saknas tydligt underlag för är fullt förståeligt. Ibland är det viktigare att agera snabbt än att inte agera alls. Men de restriktioner som i dag slår hårdast mot restaurangnäringen infördes inte i mars eller april förra året. Den 18 december beslutades det om restriktionerna vad gäller serveringsstopp av alkohol efter klockan 20, likaså begränsningen i fråga om fyra personer per sällskap. Den 26 februari, det vill säga för nästan exakt två månader sedan, inkluderades också restauranger som inte serverar alkohol. Det är alltså inte åtgärder som det har fattats beslut om i en akut fas, i början av en kris. Det har funnits gott om tid att arbeta fram underlag och utforma restriktioner. Man hade alltså kunnat lära av både egna och internationella erfarenheter. Därför ställer jag en väldigt enkel fråga en gång till, fru talman. Vad är det för vetenskapligt underlag som ligger bakom de här restriktionerna? Finns det alls ett sådant? Eller är det så att regeringen riskerar en hel bransch och tusentals människors arbeten bara för att man vill visa handlingskraft?
Fru talman! Det här är viktiga frågor att diskutera. Det är klart att såväl besöksnäringen i stort som de specifika branscherna - inom restaurang, hotell, resor, kultur med mera - fortsätter att ha det väldigt tufft. Så är det. Det är lätt att glömma bort, eftersom vi nu har varit i denna situation i 14 månader, att det finns branscher - kultur och evenemang med mera - som inte har haft öppet sedan mars förra året. Det är klart att det är en tuff situation. Det är mot den bakgrunden vi hjälper till. Vi står tillsammans. Det är mot den bakgrunden vi har använt tiotals och åter tiotals miljarder av skattebetalarnas pengar för att stötta friska, hederliga företag i att övervintra detta. Jag hör nu två saker från Moderaterna. En är direkt farlig. Jag hör att vi ska, som en del andra länder har gjort, prematurt släppa på restriktioner. Jag kan inte tolka det på något annat sätt, fru talman, när man säger: Varför inte 22, eller varför inte 24? Vi hade ju en höst då det var friare, och vi vet vart det ledde. Det finns bilder på överfulla dansgolv. Och vi vet vilken enorm våg som sedan kom på hösten. Det berodde förstås inte bara på det. Det var en hel del som ledde till det. Men det var mot den bakgrunden vi införde restriktionerna. Fakta är ändå rätt, Hans Rothenberg. När det gäller det senaste beslutet om förlängningen vad gäller serveringstillstånd är det Folkhälsomyndigheten som har beslutat om det. Det kom i förra veckan. Hur är då situationen i denna väldigt tuffa tid? Jag återkommer till den fråga som ställts i interpellationen: Hur ska vi undvika masskonkurser inom restaurang och besöksnäringen? Jo, genom att hjälpas åt. Vad är resultatet? Det vill man inte låtsas om från det moderata hållet. Jag ska läsa ur den senaste rapporten från Tillväxtanalys, fru talman: "I restaurangverksamhet minskade konkurserna med 17 procent under mars månad och med 5 procent under det första kvartalet. Antalet anställda berörda av konkurser minskade 48 procent under kvartalet." Det ska jämföras med mars månad förra året och första kvartalet under 2020. Det är så verkligheten ser ut. Betyder det att vi kan blåsa faran över? Nej, absolut inte. Vi är fortfarande i en väldigt svår sits. Pandemin och smittspridningen är fortfarande i allra högsta grad levande. Även om vi har stort hopp om vad vaccineringen kan leda till, fru talman, vill jag lyfta ett varningens finger för ledamöterna. Det här är ett virus som muterar. Vi ser också hur situationen är i de länder som har öppnat prematurt. De har utropat: Seger! Sedan har de fått en enorm smäll tillbaka, med lidande, död och naturligtvis stora ekonomiska problem och massarbetslöshet som följd. Fru talman! Om de moderata ledamöterna har något annat förslag får de gärna presentera det. Det är Folkhälsomyndigheten som har föreslagit och i det senaste fallet dessutom beslutat om förlängning. Finns det några andra belägg och förslag så: Varsågoda! Jag är idel öra. Jag tror nämligen att det är viktigt att vi i sådana här svåra tider lyssnar på varandra. Fru talman! Jag kan inte låta bli att konstatera att det som Hans Rothenberg och Moderaterna säger är oerhört. När vi använder 50, kanske 60 miljarder - enormt mycket - av skattebetalarnas pengar menar Rothenberg och Moderaterna att vi ska skicka ut pengarna och om det visar sig vara fel ta in dem i efterhand. Det fungerar bara på hederliga företagare. Det är att göda organiserad brottslighet. Det är verkligen ansvarslöst.
Fru talman! En hel restaurangnäring hörde nu ministern tala om att de är en del av en organiserad brottslighet. Det har gjorts 30 polisanmälningar på 100 000 utbetalade stöd. Det här är att misstänkliggöra en hel näring. Det är en näring som gör vad den kan med skärpningar av kvittolag och allt möjligt. Det är en näring som tidigare har haft problem med garderober som inte fungerar. De vill inte något annat än bedriva sin verksamhet på ett korrekt sätt. De är inte skurkar, och de ska inte betraktas som skurkar förrän de har begått ett brott. Men det är inte ett brott att de just nu håller på att tappa sin likviditet, att de har akuta problem med att få sin verksamhet att gå runt. Återrekryteringen kommer att bli väldigt svår. Många har lämnat branschen för gott. Men det är ett kommande problem. Den generation som ska ha sitt första jobb kommer inte att få några sommarjobb i sommar. Det är ett mer akut problem. Det är ett överdrivet fokus på fusk. I Tyskland klarar man av att lita på sina näringsidkare och sätta dit dem som faktiskt gör fel. Det är ett fåtal restauranger i Sverige som har överfulla dansgolv. Det är ett fåtal restauranger i Sverige som har dansgolv över huvud taget. Det är inte ett problem på en pizzeria eller kinarestaurang. Om det inte finns någon näring att komma tillbaka till kan rekylen av coronaviruset bli massarbetslöshet. Näringsministern borde satsa på en Marshallplan för restaurang och besöksnäringen. Hur bygger man upp den igen? Hur undviker man ett skuldberg där uppskov på skatten blir en börda värre än coronaviruset? Regeringen lyssnar när Folkhälsomyndigheten varnar, men man lyssnar inte när Folkhälsomyndigheten inte varnar. Folkhälsomyndigheten har inte rekommenderat nedstängning. Tack för debatten!
Fru talman! Situationen är tuff. Jag förstår att vi alla är frustrerade. Det har varit så här tufft ända sedan mars förra året. Vi skulle nog alla innerst inne, både privat och som företag, gärna vilja ha en normal tillvaro. Jag hoppas och tror att vi via vaccinering också ska kunna komma tillbaka till det nya normala, men vi är inte där. Jag vill verkligen vädja till ledamöterna att inte ge upp utan hålla ut de sista månaderna innan vi har vaccinerat brett i samhället. Jag har själv jobbat inom restaurangbranschen, Hans Rothenberg. Där finns väldigt många hederliga företagare och anställda som gör sitt yttersta. Men jag vet att Hans Rothenberg, som har varit med ett tag, inte är naiv; vi har ju också organiserad brottslighet i vårt land. Det är klart som korvspad att om de förstod att det fanns tiotals och åter tiotals miljarder av skattebetalarnas pengar som man kunde få ut utan kontroller skulle kön riskera att bli lång. Såväl Europol som EU-kommissionen och den förra rikspolischefen, som har utrett frågan, har varnat för att bara skicka ut pengarna på det sättet. Om det för en hederlig företagare visar sig att det hela blivit fel kommer pengarna att återbetalas, om det är möjligt. Men risken är stor att den som inte har rent mjöl i påsen tar skattebetalarnas pengar och drar. Då skulle vi inte se skymten av dem. Det är självklart viktigt att vi hjälps åt i den här situationen. Ja, vi använder en stor del av skattebetalarnas pengar för att hjälpa företagen att övervintra. Därför är det viktigt att de går till de företag som ska ha dem - de hederliga och ärliga företag som gör sitt yttersta med både sina egna resurser och de stöd som ska se till att vi har en framtid också efter detta.